Fru talman! Katja Nyberg har frågat mig vilka avvägningar regeringen gör när man gör bedömningen att kollektivtrafik, köpcentrum och liknande får hålla öppet som vanligt medan essentiella polisutbildningar ställs in. Hon har även frågat mig om jag genom regeringsarbetet har fått kännedom om eller givit direktiv om att pausa, avsluta eller skjuta upp utbildningar inom de brottsbekämpande myndigheterna samt om jag likt ett tidigare utskottsinitiativ till justitieutskottet ämnar sätta igång med att utreda ett förbud mot deltagande i kriminella organisationer. Den pandemi som Sverige har drabbats av innebär att alla, såväl enskilda individer som organisationer, myndigheter och arbetsgivare, behöver ta sitt ansvar för att minska smittspridningen genom att följa gällande råd och rekommendationer. Att undvika folksamlingar och trängsel är absolut nödvändigt för att bromsa virusets framfart. Det innebär att många viktiga aktiviteter i samhället har behövt pausas och att många människor har varit tvungna att avstå från saker man planerat. Vi vet att viruset trivs och sprids i miljöer där människor samlas. För att minska smittspridningen har många utbildningar i landet därför ställts in, skjutits upp eller genomförts på distans. Det gäller även de brottsbekämpande myndigheterna. Våra brottsbekämpande myndigheter har ett svårt och komplext uppdrag som många gånger kräver tuffa prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter. Att värna de anställdas hälsa är en förutsättning för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina mål. Jag har fullt förtroende för att Polismyndigheten gör de prioriteringar som är nödvändiga under den pågående smittspridningen. Jag förutsätter också att övriga delar av samhället följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer under pandemin. Trots pandemin genomför regeringen nu den mest omfattande satsningen mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige, genom 34-punktsprogrammet och den historiska utbyggnaden av Polismyndigheten. År 2024 är målet att Polismyndigheten ska ha 10 000 fler anställda jämfört med 2016. Enligt myndighetens prognoser kommer målet att nås. Alldeles nyligen gjorde 600 nya poliser sin första dag på jobbet efter att ha tagit examen från polisutbildningen. Nästa år följs de upp av ytterligare cirka 1 400 nyutbildade poliser. Det innebär en förstärkning med uppemot 2 000 poliser det närmaste året. Genom satsningen angriper vi brottsligheten från flera håll samtidigt. Att kriminalisera deltagande i eller samröre med kriminella nätverk skulle dock kräva mycket utredningsresurser för ett magert resultat när det gäller att hitta luckor i strafflagstiftningen. När det gäller deltagande i kriminella nätverk rör det sig dessutom om en grundlagsändring som skulle ta mycket lång tid att genomföra. Det vi i stället måste prioritera är effektiva och träffsäkra åtgärder mot de kriminella nätverken som gör skillnad. Regeringens utgångspunkt är att detta i första hand ska ske inom grundlagens nuvarande ramar. Vi gör just detta. Steg för steg fortsätter vi att skärpa och förändra lagstiftningen, och våra åtgärder slår hårt mot de kriminella nätverken. Här kan jag till exempel ta upp lagstiftningen om vapen och explosiva varor som trädde i kraft den 1 december 2020. En generell utgångspunkt för ändringarna är att straffskärpningarna för innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor ska träffa kriminella nätverk särskilt hårt. Trots de stora påfrestningar pandemin inneburit för vårt samhälle fortsätter regeringen således oförtrutet arbetet med att förbättra förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att utföra sina uppdrag.

Fru talman! Jag tackar för svaret från inrikesministern. De samhällsproblem som stod i fokus för ett år sedan är av en annan karaktär än det vi fokuserar på i dag. Det hot som var i fokus då hotar samhället på ett djupare plan än vad pandemin gör. Om den organiserade brottsligheten får fortsätta i samma anda, om oskyldiga människor fortsätter att dödas av misstag av kulor från gängkriminella, om mindre än var femte av dessa kallblodiga mördare blir dömda för de brott de begår, om människor som tagit sig till Sverige från andra länder år efter år försörjs av andra och om skolelever i utsatta områden får en sämre start i livet än vad andra barn får för att de växer upp i ett utanförskapsområde är det långt värre än vad pandemins konsekvenser kommer att bli. Det är förståeligt att det huvudsakliga fokuset i dag ligger på pandemin och dess konsekvenser, speciellt med tanke på antalet felbedömningar som Sverige har gjort i hanteringen av covidsmittan. Men även om det i dag kan kännas overkligt kommer pandemin att klinga av och i stället ersättas av utredningar samt utkrävande av ansvar för felaktiga beslut. Vi kommer i åratal att diskutera och försöka förstå hur ett av världens mest välorganiserade länder kunde fungera så illa när det verkligen gällde. Pandemin har inte på något sätt satt den organiserade kriminaliteten på paus, utan det verkar snarare som att den har blivit som en extra boost för de kriminella. De gängkriminella har inte lagt ned sina vapen, utan tvärtom ser 2020 ut att vara det värsta året någonsin vad gäller skjutningar. Det är en pandemi som har påverkat oss alla, förutom de kriminella, som härjar på värre än vanligt. Att man då lägger viktiga utbildningar på is i stället för att hitta alternativa vägar kan ifrågasättas. Fru talman! Med den allt grövre och större påverkan av organiserad kriminalitet måste vi bryta denna trend genom att inte göra det attraktivt att vara kriminell. Om man kan leva gott på att vara kriminell, varför ska man då ta ett vanligt jobb? Enligt en Sifoundersökning som gjordes hösten 2019 är det en majoritet av svenska folket som har uppfattningen att integrationen fungerar dåligt. Politikerna hålls ansvariga och tros inte ha tillräckligt med lösningar för att hantera integration och kriminalitet. Fru talman! Sveriges befolkning består i dag av nästan 20 procent utrikes födda, och en stor del av dessa invandrare har inte etablerat sig på arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det största sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Arbetslösheten 2018 var 3,8 procent bland inrikes födda och 15,4 procent bland utrikes födda. Under 2018 försörjde sig 772 000 personer i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar, vilket motsvarar 13,3 procent av den totala arbetskraften. Och detta var långt före pandemin. I vissa områden är det så illa att unga människor väljer att bli yrkeskriminella i stället för att ens fundera på att ta ett jobb. Vi har i dag en grupp individer som aldrig kommer att komma in i arbetslivet och som därmed hamnar i ett livslångt utanförskap. Vi behöver se till att så många som möjligt blir självförsörjande, och det kommer de definitivt inte att bli genom en kriminell livsstil. Det räcker inte med att fokusera på antalet poliser, höjda straff med mera. Vi behöver även göra det svårare och mindre attraktivt att bli kriminell. Att då sätta vitala polisiära utbildningar på paus, när det borde vara en prioritet för regeringen att vidareutbilda rättsväsendet - även under en pandemi, är oförståeligt för mig. Borde inte inrikesministern ha ett större intresse av att vitala utbildningar genomförs? Dessutom finns det i dag mängder med digitala lösningar och utbildningar. Klarar grund och gymnasieskolorna av att ha distansutbildning borde även Polishögskolan klara av det. Har inrikesministern pratat med Polismyndigheten och kontrollerat att de verkligen har tillräckligt med resurser för att genomföra dessa utbildningar? Det är väldigt viktigt för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten.

Fru talman! Jag vill också säga tack till statsrådet för svaret. Jag blandar mig i denna debatt av den anledningen att just polisens verksamhet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är viktigt att få ut fler poliser i yttre tjänst, och då är det olyckligt att utbildningarna försätts i vänteläge. Vi har åtskilliga gånger, statsrådet och jag, diskuterat vikten av att få ut tjänstemän på vägen för att göra kontroller och därmed begränsa de kriminellas utrymme i vårt samhälle. Självfallet måste vi minska smittspridningen i samhället - det är vi överens om. Var och en av oss har ett ansvar för att göra detta. Men det finns trots allt verksamheter i landet som inte pausar. Man bryr sig helt enkelt inte om pandemin, och man bryr sig inte om de restriktioner som råder i samhället i övrigt utan låter sin verksamhet pågå precis som vanligt. År 2021 har, förutom coronan och allt vad den innebär, börjat illa. Vi har haft flera skjutningar redan, och i går fick vi beskedet att den unga kvinna som sköts i lördags har avlidit. Om jag inte har missat något är det tre döda hittills i skjutningar, och då är januari månad inte över. Sedan finns det ett flertal som är skadade. Det är oklart hur pass allvarligt, men det är tre som har avlidit på grund av skjutningar, i alla fall vad jag vet. Den kriminella verksamheten pågår för fullt där ute. Då blir det olyckligt att man bromsar och pausar polisutbildningen. Det är oerhört viktigt att vi får ut fler poliser i yttre tjänst. Det borde rimligen gå att klara utbildningen och skydda eleverna så att smittan inte ökar. Man klarar det i andra delar av samhället, och man borde rimligen klara det på Polishögskolan också. Vi måste få ut fler poliser på vägen. Att detta nu bromsas upp innebär att det finns färre poliser som kan bli aktuella för att vidareutbildas till trafikpoliser. Det är oerhört olyckligt. Vi kommer att diskutera bland annat kriminalitet på vägarna om en liten stund. Men jag känner att det blir väldigt galet när man inte ser till att utbildningen går vidare.
Fru talman! Jag tackar för en viktig interpellation, även om jag blir något mer fundersam över vad interpellationen egentligen handlar om eftersom vi inte har ställt in polisutbildningarna runt om i Sverige. Det som interpellanten tog upp var att en del vidareutbildningar och fortbildningar av poliser har ställts in under pandemin. Man har gjort bedömningen att det inte är lämpligt att samla denna typ av utbildningar inom organisationen för att vidareutbilda de befintliga poliserna. Däremot fortgår polisutbildningarna runt om i Sverige på de fem lärosätena. Mer av utbildningen har blivit digital. Men man examinerar. I förra veckan blev ett antal personer från polisutbildningarna runt om i Sverige polisaspiranter. Den delen av utbildningen står alltså inte still. Det är en samhällsviktig verksamhet. Vår ambition att se till att det blir 10 000 fler anställda till 2024 ligger fast. Polisens prognoser pekar på att man ska kunna nå detta mål. Det ligger fortfarande ett tufft jobb framför oss. Men det är viktigt. Jag kan konstatera att i juni kommer de första polisstudenterna från de två nyöppnade polisutbildningarna i Borås och Malmö att ta examen. Detta visar att detta har varit en prioriterad fråga för regeringen. Vi har mer än fördubblat antalet personer som börjar på polisutbildningen. Men mer kommer att behöva göras. Polismyndigheten styr nu om med ett nytt rekryteringssystem som verkar väldigt framgångsrikt. Man får fler människor än tidigare att antas till polisutbildningarna ett antal terminer framåt. Man tittar över möjligheterna att bygga ut distansutbildningen. Det har stor betydelse för möjligheten att rekrytera poliser i hela landet, även i glesbygd. Om det är detta som interpellationen handlar om tror jag att det är ett missförstånd, eftersom denna polisutbildning fullföljs och pågår. Frågan var om regeringen beordrat Polismyndigheten att sluta med viss utbildning. Nej, det har vi inte. Vi får inte heller göra det. Det är myndigheter som fattar beslut om sin verksamhet, och det ska vara på det sättet. Det sas av interpellanten att man är oförstående inför prioriteringarna och kan ifrågasätta dem. Jag har stort förtroende för att Polismyndigheten gör rätt prioriteringar. Det handlar om när det är lämpligt att dra ihop folk, vilka utbildningar som kan genomföras digitalt och vilka utbildningar som inte lämpar sig för att genomföras digitalt. Det är verkligen inte så att Polismyndighetens alla vidareutbildningar lämpar sig för att genomföras digitalt. Det kan då handla om sekretessfrågor. Det kan vara modus operandi för de kriminella, och det är sådant som vi inte vill ska spridas i en vidare krets. Därför har man högre säkerhetskrav. Vissa vidareutbildningar vill man därför göra i fysisk form, men man väljer att göra det senare på grund av pandemin. Jag har stort förtroende för att Polismyndigheten gör korrekta bedömningar och gör rimliga bedömningar utifrån det läge som vi har med smittspridning för att ytterst också värna sin personal och sina medarbetare. Det är deras säkerhet som det handlar om när det gäller att myndigheten tar dessa frågor på allvar. Avslutningsvis vill jag varna lite grann för att för tidigt tala om att det kommer att kylas av och att smittspridningen kommer att minska. Vi har fortfarande en tid framför oss då vi måste hålla i och hålla ut i fråga om de restriktioner, rekommendationer och begränsningar som finns. Alla - enskilda, organisationer och myndigheter - måste ta sitt ansvar för att se till att smittspridningen hålls nere i Sverige.
Fru talman! Det stämmer att detta inte handlar om hela polisutbildningen utan om enskilda utbildningar för att komma åt den grova organiserade kriminaliteten. Flertalet av dessa utbildningar har ställts in. Jag undrar om inrikesministern ens har haft en dialog med Polismyndigheten om detta. Eftersom vi har de problem som vi har i dagens samhälle är det viktigt att dessa utbildningar kan fortsätta i någon form. Då kanske det går att genomföra dem digitalt. Regeringen säger att vi aldrig har satsat så mycket på svensk polis. Det stämmer säkert. Men om 42 procent av den svenska poliskåren funderar på att byta arbete, vad spelar det då för roll om det kommer nya poliser när så många erfarna och äldre kollegor ändå funderar på att byta arbete? Då är lönerna och arbetstiderna fortfarande alltför dåliga. Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit en vardag. Bara de senaste fyra åren har 174 personer dödats vid 1 300 skjutningar. De brottsbekämpande myndigheterna har svårigheter att upprätthålla lag och ordning. De kriminella gängen har ofta kopplingar till utsatta områden, vilket leder till att även otryggheten blir mycket större i dessa områden än på andra ställen. De kriminella gängens våldskapital bidrar även till att skrämma vittnen. Våldet drabbar många gånger oskyldiga offer. Mot denna bakgrund behöver det ske en bredare kriminalisering som träffar dem som aktivt deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella gäng. Om polisen då ges möjlighet att gå in och bryta deltagande i kriminella organisationer blir det inte lika attraktivt att ansluta sig till en sådan organisation. Dessa individer gör det för status och pengar. De kommer aldrig någonsin att bli självförsörjande. De kommer att fortsätta leva ett kriminellt liv och i bästa fall bli inlåsta på en anstalt tillräckligt länge för att inte längre vilja komma tillbaka till sin gamla livsstil. Men då kommer de troligtvis i stället att leva på bidrag. Fru talman! Inrikesministern sa i en debatt om gängkriminalitet att den måste utredas, vilket stämmer. Det saknas dock en sådan utredning. Via ett utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna röstade regeringspartierna nej. Eftersom det krävs en grundlagsändring för att få denna lag på plats är det därför av största vikt att detta snarast utreds. Det skulle vara lämpligt nu när regeringen ändå utreder förbud mot rasistiska organisationer och har utrett förbud mot samröre med och deltagande i terrororganisationer. Morgan Johansson har tidigare sagt att det finns alltför många luckor som man behöver hitta för att komma åt detta. Men det är något som är både nödvändigt och borde ha gjorts för länge sedan. Jag vill inte på något sätt förminska allvaret med pandemin. Men vi har nu hört om detta 34-punktsprogram i ett och ett halvt år, och vi har ännu inte sett en förändring till det bättre - snarare tvärtom. Antalet skjutningar, antalet avlidna och antalet sprängningar har ökat. När kan vi förvänta oss att se ett resultat av detta 34-punktsprogram som inrikesministern har beskrivit som det mest kraftfulla och massiva program mot gängkriminalitet som någonsin har presenterats i Sverige?

Fru talman! Låt oss hålla oss till trafikpolisen, eftersom det handlar om en vidareutbildning av den polisiära verksamheten. Det är ofta så att poliser har jobbat ett antal år i den ordinarie verksamheten när de söker sig till trafikpolisen. Där har vi effekten att allt fler går hem. Det är allt färre som är ute på vägen och kan vidta åtgärder mot de kriminella. Vi får inte glömma att vägen är en av de viktigaste logistikfunktionerna för de kriminella nätverken. Allt de företar sig sker på vägen - deras egna transporter, transporter av vapen, sprängämnen och så vidare. Dessa saker stoppas in i ordinarie godstransporter, eftersom de har grepp om logistikflödena i transportnäringen i Sverige. Här finns det ingen kraftfull verksamhet från polisens sida. Antalet trafikpoliser minskar, och det pågår inga utbildningar. Polisen har tagit in ett antal bilinspektörer, men det kommer att ta lång tid innan de så att säga är flygfärdiga. Det sägs att det tar fem år innan man är riktigt på bettet när det gäller att stå på vägen och göra kontroller - att stoppa fordon och lösa hela uppgiften - utöver den utbildning som man har sedan tidigare. Det är oerhört olyckligt att man pausar sådana utbildningar. Då kommer vi inte dithän att vi verkligen kan sätta hårt mot hårt mot de kriminella nätverken. Statsrådet kan inte gå in och peka med hela handen i myndigheten, men det går alltid att föra en dialog mellan regeringen och en myndighet och framföra önskemål om hur detta ska hanteras. De kriminella har nämligen inte pausat. De bryr sig inte om restriktionerna, utan de kör på precis som vanligt. Tyvärr har vi sett att det är precis vad de gör.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är viktigt med vidareutbildning av poliser och att specialutbilda poliser. Jag tror att det är en del av professionaliseringen av polisyrket och ett sätt att få ökad kraft både på väg och mot grovt kriminella. Jag tror därför att de utbildningarna är viktiga och centrala. Jag har dock även stort förtroende för att Polismyndigheten själv kan göra avvägningen gällande när det är rimligt och lämpligt att ha utbildningar under pågående pandemi och när man bör skjuta på dem - av säkerhetsskäl eller av sekretesskäl, därför att det inte är lämpligt att genomföra vissa utbildningar digitalt. Jag har alltså fullt förtroende för att Polismyndigheten kan göra avvägningar i detta. Jag hoppas och tror också att vi nu med vaccinationer och den minskade smittspridning vi ser kommer att komma i ett läge framöver där vi kan lyfta på restriktionerna och därmed genomföra flera av de utbildningar som är viktiga för Polismyndigheten. När det gäller polisens tillväxt är det verkligen så att vi gör substantiella satsningar på Polismyndigheten. Bara i år ökar Polismyndighetens budget med 1,9 miljarder kronor för att den ska kunna fortsätta växa som organisation. Nu växer man med fler poliser i alla polisregioner; 2020 blev det fler poliser i alla polisregioner. Man har ett stort tapp att ta igen, för man utbildade för få poliser under lång tid. Därför sjönk antalet poliser, men det börjar man ta igen nu. Man har en stor expansion, och jag tror att det är flera tusen inne i polisutbildningen i dag som kommer att kunna ta anställning i Polismyndigheten varje halvår framöver. Det är otroligt viktigt att vi når målsättningen om 10 000 fler anställda till 2024. Vi har faktiskt inte fyllt alla platser på polisutbildningarna även om det har varit rekordmånga som har sökt. Hur kan det då komma sig att vi fortfarande möter prognosen för att klara tillväxten? Det beror ju just på att det är färre som lämnar Polismyndigheten. År för år är det färre som väljer att sluta, annat än av pensionsskäl, och vi ser även att fler väljer att komma tillbaka till yrket. Det var många som lämnade efter omorganisationen, och jag tror att vi nu är uppe i att en fjärdedel har återrekryterats. Det där jobbar Polismyndigheten väldigt konsekvent med, och det är det som gör att vi enligt prognoserna fortfarande ser ut att nå målsättningen om 10 000 fler till 2024. Det där kommer att fortsätta den expansionen. När det gäller lagstiftningen och straffskärpningarna är det rätt att riksdagen avslog en sådan begäran. Det fanns inte majoritet för att göra det tillkännagivandet, och det kan bero på att det är en grundlagsändring som tar många år. Jag är inte säker på att de gängkriminella i dag blir särskilt rädda för att vi tillsätter en utredning. Däremot tillkom det den 1 december förra året en ny lagstiftning om vapen och explosiva varor som innebär en avsevärd straffskärpning för just de dåd som sker inom ramen för kriminella miljöer. Det är också straff som riktar sig direkt till gängkriminella som använder antingen bomber eller vapen i sin kriminella verksamhet. Vi har en stor utredning, den så kallade gängutredningen som Anders Perklev leder, som ska föreslå en rad straffrättsliga åtgärder gällande brott i just kriminella nätverk. Utredningen kommer med sina förslag under det första halvåret i år. Man tittar på skärpta straff för brott i kriminella nätverk, särskilt med koppling till kriminella uppgörelser, och på skärpta straff mot narkotikaförsäljning samt skärpta straff för dem som involverar unga i de här nätverksaktiviteterna och i kriminaliteten. Där kommer vi alltså att få förslag som här och nu skärper straffen för de här nätverken, och det är väl det vi siktar på i 34-punktsprogrammet - att skärpa straffen här och nu, så att det blir kännbart och väldigt olönsamt att vara kriminell i Sverige.
Fru talman! Även om det är en marginell minskning av antalet poliser som slutar kvarstår ändå det faktum att 42 procent av den svenska poliskåren har funderingar på att byta arbete. Det är siffror man faktiskt behöver börja titta på och fundera över var det kommer att sluta någonstans, för det räcker inte att det bara fylls på. Nej, gängkriminella kommer nog inte att bli rädda i dag därför att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka om det kan kriminaliseras att vara med i de kriminella organisationerna. Däremot finns det inga tendenser att gängkriminaliteten minskar, så det är klart att detta måste ske. Vi kan inte hela tiden titta enbart på nuet, utan vi måste titta framåt också. Att kriminalisera deltagandet i kriminella organisationer är ett mycket effektivt sätt att få bort brottsaktiva individer från gatan, eftersom en sådan kriminalisering innebär att man kan döma hela nätverk till ansvar i stället för att endast knyta enskilda individer till specifika, redan kriminaliserade gärningar. Den medverkansreglering vi har i dag kräver att en person knyts till en specifik handling, men genom att kriminalisera deltagarna i kriminella organisationer kommer vi åt själva deltagandet i och samröret med kriminella organisationer i stället för bara det enskilda brottet. Då kommer vi att få en mycket bättre och effektivare inkapaciteringseffekt, eftersom vi då har möjlighet att få bort ett helt nätverk från gatan i stället för bara en enskild individ. Det är även ett väldigt effektivt sätt att få bort ledarna för de här organisationerna, eftersom de oftast inte deltar själva i kriminella handlingar utan använder personer - oftast yngre - i sina nätverk till att utföra handlingarna. Jag undrar: Är inrikesministern beredd att införa ett förbud mot deltagande i och samröre med kriminella gäng, och är han beredd att ge den sittande grundlagsutredningen i uppdrag att se över föreningsfriheten även i detta avseende?
Fru talman! Jag kan först bara konstatera att det är många färre som funderar på att lämna polisyrket i dag än för bara några år sedan. Det säger väl någonting om de satsningar som görs men också om den attraktivitet som växer i polisyrket. Vi kan bara titta på de enskilda polisernas medellön, som har ökat med 5 000 kronor de senaste åren. Det säger någonting om att attraktiviteten har ökat när färre väljer att lämna yrket och fler väljer att återvända. Dessutom har vi rekordmånga som vill söka till polisutbildningen. Jag tror också att det hänger ihop med de stora satsningar vi gör på både straffskärpningar och nya verktyg till polisen samt på det konsekvent förebyggande arbetet för att bryta nyrekryteringen och strypa pengarna till de här gängen. Man känner att samhället för första gången på väldigt länge faktiskt tar i och kommer att pressa tillbaka detta. Jag har stora förväntningar, och jag märker att de insatser som görs av Polismyndigheten runt om i Sverige ger effekt. Man har slagit ut flera nätverk i Stockholmsregionen den senaste tiden, och man kommer att fortsätta göra det med de nya verktyg som finns - till exempel hemlig dataavläsning, som är ett väldigt kraftfullt verktyg för att komma åt även krypterad kommunikation. Jag är helt övertygad om att Polismyndigheten nu flyttar fram sina positioner och sätter allt fler i häkten och i fängelse. Jag är övertygad om att det kommer att fortsätta och att vi därmed kommer att minska de kriminellas framfart i Sverige. Det är därför vi gör så stora satsningar på polisen, och det kommer vi att fortsätta göra. Jag ser fram emot att göra fler effektiva insatser som faktiskt ger polisen nya verktyg här och nu och inte bara fokuserar på saker och ting som kan hända väldigt många år framåt i tiden.